Herr talman! Jag tror att vi i enighet kan slå fast hur värdefullt det arbete är som ideella organisationer och föreningar utför för ungdomen. När det här ämnet debatterades i fjol riktades stark kritik mot konstruktionen av stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet och de spärrar som fanns inbakade i denna samt uppspaltningen av bidragen mellan den idrottsliga verksamheten och annan ideell ungdomsverksamhet. Jag vill instämma i vad herr Norrby nu påpekade, nämligen att den skönhetsfläcken nu är borttagen i statsverkspropositionen, och att ungdomsverksamhet som bedrivs i socialt fostrande syfte och som har förmågan att aktivera och engagera de unga bedöms på lika sätt. Det är viktigt att man ser det ideella ungdomsarbetet mot en allvarlig bakgrund. Förutom att aktivera och engagera har också ungdomsarbetet en klart förebyggande målsättning. Ungdomsbrottsligheten har fortfarande en tendens att visa stigande siffror, och staten får vidkännas dryga utgifter för omhändertagande och korrigering av de unga som på något sätt har kommit snett i samhället. All förebyggande verksamhet är på sikt värdefull, och särskilt bör detta understrykas då det gäller unga, formbara människor. Det måste också var riktigt att låta de ideella föreningarna vara hörnpelare i den förebyggande verksamheten. Den föreningsfostrade ungdomen har visat en hög social anpassning, och verksamheten är också billig för samhället. I årets statsverksproposition är bidraget upptaget som reservationsanslag. Meningen med det är att det skall stimulera till ökad aktivitet bland ungdomen, men osäkerheten inför hur mycket organisationerna har att förfoga över försvårar verksamheten då beloppet kan variera rätt mycket per person och sammankomst från ett år till ett annat, beroende på verksamhetens omfattning. Självfallet blir verksamheten lidande på detta och redovisningen blir både kostnadskrävande och krånglig. Då kommunernas bidrag ofta är bundna till storleken av det statliga stödet uppstår svårigheter för bedömningen också av det kommunala stödet. Ungdomsverksamheten med statligt stöd har nu fungerat så länge att tiden bör vara inne att övergå till förslagsanslag. Jag vill i detta hänseende yrka bifall till reservationen 1 vid punkten 2. Med den anslagskonstruktionen uppnår man den ursprungliga målsättningen, 10 kronor per sammankomst. I motionen 1363 har jag tillsammans med ett par andra ledamöter yrkat på en sänkning av den nedre åldersgränsen för de bidragsberättigade grupperna till 7 år. Försöksverksamhet har bedrivits bland dessa unga åldersgrupper, och utfallet har varit enbart positivt. Pengar för denna verksamhet har man fått ur allmänna arvsfonden. Konkreta exempel på denna typ av verksamhet inom idrotten är kvartersserier i fotboll, SUM-Sim i simning och Kalle Anka-Cup i utförsåkning — för att nämna ett nu aktuellt exempel. I den senare tävlingen har i år deltagit över 22 000 ungdomar, vilket ger en uppfattning om verksamhetens omfattning. Forskningsresultat och utvecklingsspykologiska rön stöder uppfattningen att gruppaktivitet och grupptillhörighet före 12 års ålder är av mycket stor betydelse för individens psykiska utveckling. De flesta tunga remissinstanser stöder också uppfattningen att verksamheten i åldrarna under 12 år är mycket betydelsefull. Herr talman! Jag får beträffande detta avsnitt av motionen nöja mig med förhoppningen att de idella föreningarna även kommande år skall få anslag ur allmänna arvsfonden och att verksamheten därför skall kunna fortsätta. Det skulle vara något av en katastrof för de ideella föreningarna — och naturligtvis också för samhället — om verksamheten bland de yngsta inte kunde fortsätta på grund av brist på medel. Jag tror att vi får ta den här frågan under omprövning ett kommande år. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid punkten 2, Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet.

Herr talman! Alla torde vara överens om vad ungdomsorganisationerna betyder för vårt samhälle. Den sociala träning som man där får och det ansvar som man där lär sig att ta är en stor tillgång. Som vi vet grundläggs i organisationerna den förståelse för de demokratiska värdena som bidrar till vårt samhälles vidareutveckling. Det är också viktigt att ungdomen så snabbt som möjligt får delta i olika typer av demokratiskt beslutsfattande. Vi har under de senaste åren haft en livlig debatt på ungdomsområdet. Speciellt har den rört sig om vad många anser utlovat, nämligen 10 kronor per aktivitetsgrupp för den lokala verksamheten. Debatten kanske har blivit något snedvriden, eftersom den inte har tagit hänsyn till situationen totalt sett för de olika organisationerna. Riksdagen beslöt också i fjol att begära en översyn av det totala samhällsstödet. Jag vill fråga fru statsrådet Hjelm-Wallén, eftersom hon just nu finns i kammaren, när man kan beräkna att denna utredning kommer att tillsättas. Det finns, som jag ser det, starka skäl att nu sänka den nedre åldersgränsen till 7 år. Jag hoppas att de förslag som framlagts av de utredningar som statens ungdomsråd gjort kommer att förverkligas så snart som möjligt. Utskottets skrivning när det gäller de bidrag som utgått ur allmänna arvsfonden är kanske något egendomlig. Dessa bidrag har inte varit generella, utan de har utgått för specialaktiviteter, och det är därför bara vissa organisationer som fått del av dessa bidrag. I fråga om bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet sade herr Norrby att frågan om förslagsanslag nu borde tas upp till beslut. Jag anser att det finns starka skäl för att man nu löser denna fråga. Det är svårt för organisationerna att beräkna sina inkomster, eftersom man inte vet vilket utfall aktivitetsstödet kommer att ge. Det är svårt att planera verksamheten när man inte vet vilka inkomster man kommer att ha i framtiden. Skillnaden i bidragsgivningen till idrottsorganisationer och s.k. övriga organisationer kommer nu att utjämnas. Det tycker jag är bra, eftersom det tidigare systemet skapade en viss irritation mellan olika typer av organisationer. Jag hoppas att detta nu skall bli ordentligt tillrättalagt. När det gäller statens ungdomsråd är jag förvånad över att moderaterna envisas med den här motionen. Men motionen har fått den skrivning i utskottsbetänkandet som jag tycker att den förtjänar. I fråga om hemgårdsrörelsen har utskottet varit välvilligt och tillstyrkt min motion. Det är bara att tacka för det! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 av herr Mattsson i Lane-Herrestad m.fl.
Herr talman! Bara ett kort svar på en direkt fråga av herr Björk i Gävle. Vi har inom departementet påbörjat det översynsarbete som riksdagen har begärt och som det talas om i statsverkspropositionen. I första hand gäller översynen det lokala stödet. Vi kommer på ett senare stadium av detta översynsarbete att ta kontakt med organisationerna och med Kommunförbundet. Frågan om det statliga stödet tas upp via ungdomsrådet, som här gjort en utredning.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga. Jag är tacksam för att man har kommit i gång med detta utredningsarbete. Statsrådet Hjelm-Walléns inställning när det gäller organisationernas medverkan anser jag vara positiv, och jag ber bara att få tacka.

Herr talman! Det var närmast herr Nissers anförande som gjorde att jag vill säga några ord om statens ungdomsråd. Han ställde när det gäller statens ungdomsråds fortsatta existens den klassiska frågan: To be or not to be? Jag tycker att han i stället borde ha ställt den frågan apropå moderaternas årliga motioner och reservationer i denna fråga. Det kan vara angeläget att för reservanterna klargöra vilka uppgifter rådet fullgör och vilken verksamhet det bedriver. Rådet har framför allt tre uppgifter. För det första fungerar det som ett kontaktoch samrådsorgan mellan ungdomsorganisationerna och staten. För det andra fungerar rådet som ett organ åt regeringen, speciellt i frågor som rör ungdomsorganisationerna. För det tredje är rådet ett verkställande organ i vissa frågor. Alla dessa uppgifter är viktiga ur ungdomsorganisationernas synpunkt. Sedan den nya organisationen infördes 1970 vill jag påstå att ungdomsrådet handlagt dessa frågor på ett sätt som ungdomsorganisationerna funnit vara värdefullt och till stöd för deras verksamhet. Jag vill mycket klart säga ifrån att ungdomsrådet inte har någon som helst ambition att arbeta vid sidan av organisationerna. Tvärtom har ungdomsrådet en mycket väsentlig uppgift i att verka tillsammans med organisationerna. Jag skall ta några exempel. I oktober månad lade en arbetsgrupp inom rådet fram ett förslag om en principiellt ny utformning av det centrala stödet till organisationerna. Arbetet har genomförts i en för svenskt utredningsväsende ganska unik öppenhet. Organisatonerna fick fortlöpande möjligheter till kontakter med utredningen. Nu har remisstiden över utredningens förslag gått ut. I dag kan vi konstatera att det råder en mycket bred uppslutning bland organisationerna kring detta förslag. En av orsakerna till uppslutningen är just det mycket nära samarbetet mellan organisationerna och statens ungdomsråd. Herr Nisser ställer nu frågan om inte detta är ett extra utslag av den byråkratiska floran. Jag tror inte man kan påstå detta när det gäller denna verksamhet. Låt oss ta ett annat exempel. Det gäller de fortlöpande kontakter som ungdomsrådet har med ungdomsorganisationerna genom särskilda instruktörskonferenser och genom de representantskapsmöten som man har. Dessa möten ger ungdomsorganisationerna möjligheter att kontinuerligt lämna sina synpunkter och kanalisera sina åsikter i aktuella ungdomsfrågor — en möjlighet som också gärna utnyttjas av organisationerna. Det bevisas av den mycket breda uppslutning vid dessa arrangemang som vi får från organisationernas sida. Jag tror inte heller att herr Nisser kan säga att detta är ett exempel på ett utbredande av den byråkratiska floran. Ett tredje exempel som jag gärna vill ta upp gäller den försöksverksamhet som ungdomsrådet bedriver. Den genomföres i Östersund, Köping, Mölndal och i Olofström. Denna verksamhet genomföres under mycket intim samverkan med organisationerna och kommunerna. Syftet med verksamheten är att finna metoder och verksamhetsformer som ger organisationerna bättre möjligheter att komma i kontakt med nya bredare ungdomsgrupper. Att finna sådana metoder uppfattar de flesta organisationer som en mycket väsentlig fråga. Inte heller denna verksamhet kan ses som något utslag av byråkrati från ungdomsrådets sida. Man kan fortsätta uppräkningen, t.ex. det förtroende som ungdomsorganisationerna visar statens ungdomsråd vad gäller fördelningen och handläggandet av de pengar som riksdagen tidigare beslutat om, alkoholoch narkotikaupplysningen, som herr Nisser också var inne på, och mycket annat. Jag tänker nu inte ta upp någon debatt om detta, ty vi får tillfälle att diskutera den frågan senare. Jag är bara litet förvånad över — det vill jag ha sagt som en parentes — att herr Nisser betraktar detta som en fråga som gränsar till det kriminologiska fältet. I första hand tror jag nog organisationerna uppfattar detta som en social fråga. Jag vill trots detta säga att rådet naturligtvis har sina begränsningar. Rådet är ett statligt organ som på ett unikt sätt skapar möjligheter till kontakt mella organisationerna och staten. Rådet har inte och får inte ha någon ambition att vara något slags representativt organ för ungdomsopinionen i olika politiska frågor. Vi kan inte från rådets sida göra anspråk på att företräda något slags enig folkopinion, och det är som sagt var inte heller ambitionen. Men om man inser denna begränsning, något som jag vill påstå att rådets ledning hittills har gjort och också kommer att göra i fortsättningen, så har rådet en viktig uppgift att fylla just som kontaktoch samrådsorgan mellan stat och organistationer. Jag vill göra en sista kommentar till herr Nissers anförande. Han gör i sitt verbala sätt att framföra sin mening en reträtt i förhållande till den reservation som är skriven. Han säger att man allvarligt bör överväga att slopa statens ungdomsråd. Reservationen säger att man omedelbart skall klippa av anslag till statens ungdomsråd. Jag vill varna för det synsättet. Herr Nisser går genom ett sådant agerande rakt emot väsentliga intressen för ungdomsorganisationerna, och det är beklagligt. Jag skulle vilja rekommendera herr Nisser, de moderata motionärerna och de moderata reservanterna att gå ut till organisationerna och andra intresserade grupper på fritidsoch ungdoms området och lyssna till deras uppfattningar. Då kommer man att finna att det sannerligen inte finns någon utbredd uppfattning om att rådet skall läggas ned. Inom ungdomsrådet är vi i stället mycket glada för det förtroende som organisationerna har visat oss. Det förtroendet, det försäkrar jag, kommer vi att göra allt för att leva upp till. Det förpliktar, och det lägger ett stort ansvar på rådet.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
Herr talman! Till herr Gustavsson i Nässjö vill jag säga att vi här har två principiellt olika ståndpunkter, och vi skulle i och för sig kunna fortsätta diskussionen hela natten. Men från moderat håll anser vi att varje ny institution mer eller mindre bidrager till att öka byråkratin. Vi vill inte förneka att statens ungdomsråd har vissa uppgifter, men vi förfäktar den åsikten att det säkerligen skulle gå lika bra att gå direkt från departement ned till ungdomsorganisationerna. Ungdomsrådet är ett statligt organ, säger herr Gustavsson. Ja, det är det i och med att styrelsen är tillsatt av regeringen. Men däri ligger också en risk att om man ger alltför många och stora uppgifter till statens ungdomsråd, så kan det bli en viss styrning. Vi kan inte se det på annat sätt. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 2. Till herr Norrby vill jag slutligen bara säga att om det är någon som har ”hoppat” i den här frågan om förslagsanslag kontra reservationsanslag så är det väl egentligen det parti som herr Norrby tillhör. Om jag inte minns fel hade ni en ståndpunkt år 1971. Åren 1972 och 1973 intog ni en annan ståndpunkt, och år 1974 har ni gått tillbaka till den första ståndpunkten. Om det är ett hoppande eller inte får herr Norrby själv avgöra. Jag tycker det är ett ganska underligt sätt att ta ställning. Men kanske är det ett sätt att följa tidens krav, vad vet jag! I varje fall har vi från moderat håll inte hoppat i den här frågan, utan vi har hållit fast vid reservationsanslagslinjen.
Herr talman! För herr Nisser är detta i första hand en fråga om byråkrati eller inte. För mig — och jag är också övertygad om att de flesta ungdomsorganisationerna har samma uppfattning — är detta en fråga om service, om stöd för organisationerna som staten ger genom skapandet av statens ungdomsråd. Jag tycker därför inte att det finns någon som helst riktighet i herr Nissers resonemang om att lägga ned ungdomsrådet. Så säger herr Nisser, och det kan jag gärna hålla med honom om, att visst finns det risk för att man lägger på rådet uppgifter som det inte skall ha. Men den risken är man medveten om. Som jag sade i mitt första anförande så gör inte heller rådet anspråk på — och kommer inte heller att göra det — att tala i alla olika politiska frågor på en samlad ungdomsopinions vägnar, utan man kommer att tala i frågor där man anser sig ha kompetens att göra det. Man kommer vidare att fungera som ett kontaktoch samrådsorgan mellan staten och organisationerna.
Herr talman! Jag vill bara säga till min bänkkamrat herr Nisser att om det är så att vi har hoppat på något vis, så har vi ändå lyckats att nå högre och högre i den här frågan. Jag tror att det var herr Leander som poängterade att stödet har räknats upp under den tid som stödet har varit till finnandes. För vår del har vi gjort den bedömningen 1972 och 1973 att det finansiella läget inte har tillåtit att vi gått högre än vad vi plussat på i dessa båda fall, dvs. under det senaste året 5 miljoner kronor. Jag ber att få påminna herr Nisser om att också moderaterna var med på den höjningen. Det är glädjande att notera. Vi har sagt i vår reservation att vi med de erfarenheter som vi har vunnit av stödet nu finner tiden inne att gå över på förslagsanslag. Därvid stöder vi oss på den beräkning som skolöverstyrelsen har gjort, där man beräknat antalet sammankomster till 3,3 miljoner. Om man ger 10 kronor per sammankomst skulle det bli 33 miljoner kronor, alltså helt i linje med vad vi föreslår i reservationen.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att den höjning av de värnpliktigas utryckningsbidrag från 250 till 400 kronor, som föreslagits bli genomförd från den 1 juli 1974, kan tidigareläggas så att även de nu tjänstgörande värnpliktiga som rycker ut före detta datum kan få det högre bidraget. I årets statsverksproposition har förslag förelagts riksdagen om en höjning av utryckningsbidraget från 250 till 400 kronor fr.o.m. den 1 juli i år. Förslaget har efter vad jag inhämtat inte föranlett några motionsyrkanden om tidigareläggning av genomförandet. Eftersom förslaget nu prövas av försvarsutskottet anser jag det inte ankomma på mig att ta något ytterligare initiativ i frågan.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Jag förutsätter att försvarsutskottet nu inte kan låta bli att behandla denna fråga positivt. Sveriges värnpliktiga måste, som jag ser det, betrakta försvarsministerns svar som något av en beställning hos försvarsutskottet. Jag är därför glad över att min fråga verkar att kunna ge ett bra resultat. Jag hoppas att försvarsutskottet behandlar ärendet så snabbt att även de som rycker ut den 27 mars kan komma i åtnjutande av det höjda bidraget. En höjning till 400 kronor kan ju bara sägas vara ett återställande av bidragets köpkraft. Särskilt angelägen är den med hänsyn till den allvarliga inflation som nu råder och den besvärliga arbetsmarknadssituation som möter de utryckande värnpliktiga. Man måste komma ihåg att de utryckande värnpliktiga, som under flera månader haft mycket knappa inkomster, ofta är helt beroende av detta bidrag. Om de får arbete omedelbart efter utryckningen måste de ändock vänta en månad på sin första avlöning. Om de drabbas av en längre eller kortare arbetslöshet, och det kommer att bli fallet för många, så är situationen ännu mycket allvarligare. Detta förhållande visar enligt min mening att även beloppet 400 kronor egentligen är helt otillfredsställande. De kraftiga manifestationerna från de värnpliktigas sida ger också vid handen hur desperat de upplever situationen. Ett belopp på omkring 1000 kronor måste anses vara betydligt mer rimligt. Men jag har inte ansett det vara realistiskt att föra fram tanken på en så stor höjning redan i vår. Jag hoppas däremot att försvarsministern till hösten kommer med ett förslag om ett utryckningsbidrag som är bättre ägnat att täcka det behov det är avsett för.
Herr talman! Till den sista förhoppningen vill jag säga att avsikten är att det i höst skall läggas fram en principproposition om de värnpliktigas förmåner. När det gäller den här mera begränsade frågan om en tidigareläggning av det höjda utryckningsbidraget har jag i dag fått veta att man faktiskt har tagit upp denna fråga i utskottet, och jag utgår alltså ifrån att utskottet kommer att behandla frågan positivt, som herr Granstedt uttryckte det.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag anser förhållandena på landets häkten och fångvårdsanstalter tillfredsställande med hänsyn till de smittorisker för gulsot, som narkomaner kan utsätta övriga intagna för. Förhållandena på häktena och fångvårdsanstalterna är inte helt tillfredsställande i detta hänseende. Det sammanhänger med att man under senare år fått ta emot ett betydande antal narkotikamissbrukare. På grund av den långa inkubationstiden, som kan uppgå till sex månader, är det mycket svårt att veta om någon av dem är bärare av gulsotssmitta. Den väsentligaste försiktighetsåtgärden torde vara att tillse att en god hygien upprätthålls i anstalterna. Detta söker man uppnå genom åtgärder av olika slag, som t.ex. gäller den personliga hygienen och organisationen av köksarbetet. Trots att personalen vid anstalterna har uppmärksamheten riktad på risken för insmuggling av narkotika och medel för injicering av narkotika förekommer sådan insmuggling i viss utsträckning. Härigenom uppkommer risk för gulsotssmitta. Sådan risk föreligger speciellt i de fall då intagna tvingas att använda elektriska rakapparater, vilka är svåra att desinficera framför allt mot gulsotsvirus. Denna typ av rakapparat förekommer på häkten och observationsavdelningar och har införts på grund av den akuta risk som föreligger att intagna skall skada sig själv eller andra med rakblad. Inom kriminalvårdsstyrelsen följer man i nära samarbete med socialstyrelsen med uppmärksamhet frågan hur man skall komma till rätta med risken för gulsotssmitta. För närvarande avvaktar man de råd och anvisningar som socialstyrelsen inom kort kommer att utfärda beträffande hygieniska anordningar i detta avseende.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min enkla fråga. Det är såvitt jag kan se helt tillfredsställande. Det är glädjande att justitieministern har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor. Något annat vore ju för övrigt märkligt. Att jag har ställt denna fråga beror på att jag blivit uppmärksamgjord på ett par fall, där följderna för en intagen har varit direkt skadliga. En person som hade ådömts ett kortare straff — det rörde sig väl om ett halvår — blev smittad och fick sedan underkasta sig en sjukhusvistelse under nästan dubbelt så lång tid. Man måste säga att det är ganska inhumana förhållanden när en intagen kan råka ut för något sådant. Jag är medveten om att det möter ganska stora svårigheter på detta område. Man kan väl delvis komma till rätta med dem med hjälp av sådana åtgärder som justitieministern pekar på. Man måste noga ge akt på hygienen, både den rent personliga och i samband med mattillagning och utspisning. Men det kan självfallet också vidtas andra åtgärder. Man kan t.ex. förbättra anstalternas utrustning rent sanitärt. Det pågår väl också sådana arbeten, och jag vill hoppas att de kommer att fortsätta. Jag har självfallet inga invändningar att göra mot det svar som jag fått och som jag tycker är helt tillfredsställande. Jag vill sluta med att än en gång tacka för detta.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig om jag är beredd att bereda en representant för de studerande plats i notarienämnden. I notarienämnden finns för närvarande företrädare för de allmänna domstolarna, åklagarväsendet, länsstyrelserna, domstolsväsendets organisationsnämnd samt för Juristoch samhällsvetareförbundet. Notarienämnden har under sin hittillsvarande verksamhet knutit informella kontakter med berörda intressegrupper, som saknar direkt representation i nämnden, bl.a. representanter för polis, advokater och studenter. Mot bakgrund härav och då Juristoch samhällsvetareförbundet organiserar även juris studerande finner jag ej skäl att bereda dessa ytterligare representation i notarienämnden.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

Det tycker jag är den springande punkten. Medicinarna har en liknande praktikanttjänstgöring, som får sägas ingå i utbildningen, och de har fått representanter i motsvarande nämnd. De juris studerande skall uppenbarligen inte få samma möjligheter. Notarienämnden, som skall tillsätta notarietjänsterna, gör med de instruktioner den har i dag mycket subjektiva bedömningar. Det måste därför vara ytterst värdefullt, om representanter för studenterna kan vara med och dels ha insyn i dessa bedömningar, dels ha vissa möjligheter att påverka bedömningarna. För utformningen av studierna för juris kandidatexamen har ju notarienämndens ställningstagande stor betydelse. Det är alltså med beklagande jag har tagit emot justitieministerns svar, och jag hoppas att nya överväganden kan leda till en annan ordning, för den nuvarande kan icke anses vara acceptabel.
Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har hänvisat till andra områden, där det finns direkt studeranderepresentation. Jag är inte beredd att här utan vidare sätta likhetstecken mellan notarienämnden och den av herr Lindahl åberopade nämnden. Visserligen finns i en del nämnder på undervisningsområdet en sådan här direkt representation, men verksamheten i de nämnderna är normalt sett av en helt annan karaktär än i notarienämnden. Huvudvikten ligger hos dem vid rena utbildningsfrågor, medan notarienämnden i första hand har till uppgift att fastställa allmänna riktlinjer för notariernas arbete på myndigheterna och att vara tjänstetillsättningsmyndighet. För min del har jag fullt förtroende för att Juristoch samhällsvetareförbundet, som ändå organiserar juris studerande, har förmåga att objektivt framföra de synpunkter som är av betydelse i det här sammanhanget.
Herr talman! I ett läge där vi arbetar för ökad demokratisering genom att olika grupper skall få mer och mer inflytande på sin egen situation förklarar justitieministern helt plötsligt — kanske är det inte så plötsligt egentligen — att de juris studerande inte skall få vara med och påverka någonting som är av allra största vikt för deras framtida möjligheter att utöva sitt yrke. Av 1 000 nyexaminerade jurister har bara ca 350 chans att få notarietjänster, vilket kan påverka deras framtida karriärmöjligheter i hög grad. Jag kan inte finna annat än att svaret är mycket otillfredsställande. För drygt ett år sedan skrev Sveriges Förenade studentkårer till justitieminstern, frågade om de här sakerna och begärde egen representant i notarienämnden. Att det sedan skulle behöva ta över ett år och krävas en fråga i riksdagen innan man kunde få ett besked tycker jag inte heller är helt tillfredsställande.
Herr talman! Jag har visst inte sagt att inte de juris studerande skulle ha möjligheter att få sina synpunkter tillgodosedda av nämnden eller att vara med i det sammanhanget. Men det är ju alltid en fråga om vem som skall företräda en grupp. Här har vi den fackliga organisationen, som säkerligen i detta fall är fullt kompetent att företräda studenternas synpunkter. Dessutom har jag i mitt svar sagt att notarienämnden som sådan söker skaffa sig vidgade upplysningar genom kontakter direkt med olika intressegrupper, bl.a. med studenterna. Det är alltid en avvägningsfråga i sådana nämnder. Det måste dras en gräns någonstans för hur många som man skall ha med för att det skall bli ett vettigt och meningsfullt arbete.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat om jag finner någon godtagbar motivering för att semesterns längd i statlig och kommunal tjänst varierar med tjänstens lönegradsplacering. Som svar härpå vill jag erinra om att semesterns längd när det gäller statligt och kommunalt anställda regleras genom kollektivavtal. Vad som är godtagbar grund för kollektivavtal bör i sedvanlig ordning diskuteras i löneförhandlingar.
Herr talman! Jag tackar för svaret, men det är ett mycket formellt tack, för det var ju ett mycket formellt svar. Det var alltså inget svar på frågan. Jag tycker faktiskt att det är en ganska väl motiverad fråga. Vi talar mycket om rättvisa och jämlikhet i det här landet, och vi har kommit en bit på väg. Men här är ett område där det inte stämmer. Den som har högre lön och lönegrad får betydligt längre semester än den som har lägre lön. Som jag ser det är semestern i någon mån medicinskt betingad. Det är alltså meningen att man skall vara fri och ta igen sig, vila upp sig, för att kunna återvända till arbetet med förnyade krafter. Att då den som har högre lön skulle behöva längre återhämtningsperiod är svårt att fatta. Den som har högre tjänst har i regel behagligare tjänstgöring och oftast också större möjligheter att själv reglera sin arbetstid. Vettigt vore att endast levnadsåldern skulle vara avgörande för semesterns längd. Det är naturligtvis rimligare att göra det bättre för dem som har det sämre än att göra det sämre för dem som har det bättre, och alltså bör man öka antalet semesterdagar för dem som nu har den kortare semestern. Jag tycker det är beklagligt att löneministern inte har en uppfattning i den här frågan — eller åtminstone inte vill ge till känna en uppfattning. Vad skall vi med en löneminister till då, kan man fråga sig. Nog är väl detta en fråga som har sitt värde. Om vi skall gå från ord till allvar och handling när det gäller jämlikhet, så är denna fråga ganska betydelsefull.
Herr talman! Jag ställs av och till inför den här situationen i denna riksdag — att det begärs att jag skall ge till känna någon uppfattning i en fråga som är föremål för kollektivavtalsförhandlingar. Då får jag alltid ge det beskedet som jag har lämnat herr Sjöholm, att sådana saker diskuteras inte här i kammaren, utan de diskuteras vid förhandlingsbordet. Det vore oriktigt av mig att på något sätt komma med någon pekpinne till de förhandlande parterna genom uttalanden här i riksdagen. Detta som herr Sjöholm anför om rättvisa, jämlikhet, medicinska skäl o. d. är givetvis sådant som diskuteras i förhandlingarna men som jag alltså inte har någon anledning att här gå in på, av de skäl som jag har hänvisat till i mitt svar. Detta är en väldigt viktig princip, som jag avser att hålla fast vid.
Herr talman! Det låter ändå litet besynnerligt. Det innebär alltså att löneministern inte heller när han är ute på föredragsturneér och talar om behovet av ökad jämlikhet i det här landet skulle våga sig på att antyda någonting om att detta är en fråga som skulle kunna lösas. Om man drog ut konsekvensen av vad statsrådet säger skulle väl inte någon annan heller i regeringen kunna ta upp en sådan här fråga i ett valtal e. d. Det verkar besynnerligt, orimligt och osannolikt.

Herr talman! Herr Molin har frågat bostadsministern om denne anser att särskilda åtgärder behöver vidtas med anledning av den ökande handeln med bostäder, såväl hyreslägenheter som bostadsrättslägenheter. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag är medveten om att handel med hyreslägenheter förekommit tidigare och att sådan i viss utsträckning alltjämt förekommer. I motsats till herr Molin tror jag emellertid inte att denna handel ökar. Snarare förhåller det sig så att handeln med hyreslägenheter minskat därför att den intensiva byggnadsverksamhet som förekommit under senare år förändrat marknadssituationen. Tillgången på bostäder är i dag förhållandevis god. Jag vill erinra om att handel med hyreslägenheter är lagstridig. Beträffande hyreslägenheter som är underkastade bestämmelserna i hyresregleringslagen finns sedan länge bestämmelser som gör det straffbart för hyresvärd att ta annan betalning för lägenhet än den tillåtna hyran och för hyresgäst att överlåta sin lägenhet mot ersättning. Genom ändring förra året av hyreslagen har motsvarande bestämmelser införts också utanför hyresregleringslagens tillämpningsområde. Åtal får i så fall väckas om det är påkallat från allmän synpunkt. Om någon uppställer villkor om särskilt vederlag för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätt till sådan lägenhet, kan han alltså straffas med böter eller fängelse i högst ett år. Villkor av det slag jag nu nämnt är ogiltiga, och den som uppställt villkoret är skyldig att återbära vad han tagit emot. Någon ytterligare lagstiftning beträffande hyreslägenheter behövs därför inte. Beträffande bostadsrättslägenheter är det ju avsett att de skall kunna överlåtas mot ersättning för insatsen. Överlåtelse av bostadsrättslägenhet var tidigare underkastad offentlig kontroll i fråga om ersättningens storlek. Denna kontroll upphörde emellertid med utgången av år 1968. Slopandet av kontrollen medförde i vissa fall priser som inte obetydligt översteg vad som var tillåtet enligt kontrollagen. Under det senaste året torde det emellertid ha varit svårt att överlåta normala bostadsrättslägenheter till överpriser. Motsatsen torde gälla bara i fråga om centralt belägna, attraktiva äldre lägenheter i storstadsområdena, framför allt i Stockholm. Vad som hittills förekommit i fråga om överpris på bostadsrättslägenheter ger emellertid inte anledning att återinföra offentlig kontroll av ersättningar som tas ut vid bostadsrättsöverlåtelser.

Herr talman! Jag hade ställt den här frågan till bostadsministern eftersom jag tyckte att det var ett bostadssocialt problem. Nu har det överlåtits åt statsrådet Lidbom att svara, och jag skall be att få tacka för det rätt utförliga svaret. Bakgrunden till frågan är naturligtvis att jag vid flera tillfällen har uppmärksammats på förekomsten av en rätt omfattande handel med bostäder. Den har förekommit ganska länge. Jag kan inte bedöma om det är riktigt som statsrådet säger, att den nu är av mindre omfattning — det är svårt att avgöra, Den drivs emellertid fortfarande i rätt stor skala av särskilda företag, och ett studium av dagstidningarnas annonsspalter under rubriken ”Att hyra” ger ibland ganska klara besked härvidlag. I vissa fall torde det framgå direkt av tidningsannonserna att det rör sig om olagliga transaktioner. Man erbjuder, som det sägs, ”övertag” eller ”överlåtelse” av lägenhet för att därmed möjliggöra för överlåtaren eller för utgivningsfirman att göra en förtjänst på lägenhetsöverlåtelsen. I vissa fall skaffar man sig kontroll över lägenheter och hyr därefter ut dem under rubriken ”Möblerat”, ”I andra hand” eller vad det nu kan heta, och till hyreskostnader som ofta är högre än normalt. Det här är alltså, som jag ser det, någonting som har förekommit rätt länge. Jag är medveten om att lagstiftningen i viss utsträckning har anpassats efter verkligheten. När det gäller bostadsrättslägenheter är det naturligtvis en speciell situation genom att de bygger på en kapitalinsats, och det är i och för sig inte förbjudet att köpa och sälja de lägenheterna. Men också där förekommer det att man startar företag med det enda syftet att köpa upp bostadslägenheter och därefter sälja dem med förtjänst för firman, och det är ju inte tillfredsställande. Däremot är det riktigt att relativt nya och dyra bostadsrättslägenheter i vissa fall inte går att avyttra, och detta medför rätt stora ekonomiska och praktiska problem för bostadsrättsinnehavaren. Men det eliminerar inte olägenheten av att det finns särskilda företag som arbetar på detta område. Därmed har jag emellertid inte sagt att jag vill ha en ändring av lagstiftningen. Jag instämmer därför i slutsatsen i statsrådets svar.

Herr talman! Fru Johansson i Uddevalla har frågat om jag är beredd att pröva möjligheterna till en sådan ändring i lagen om kontant arbetsmarknadsstöd att den tid varmed värnpliktstjänstgöring jämställes med förvärvsarbete förlängs. Riksdagen behandlar i dag frågan om utredning angående arbetslöshetsskyddet. En prövning av de villkor som gäller för att få arbetslöshetsersättning hör naturligen hemma i en sådan utredning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta svar men har fortfarande en del bekymmer kvar. Min fråga var kanske litet kryptisk, beroende på att en fråga ju skall vara kortfattad och att man inte ger någon motivering till den. Vad jag främst tänkte på i detta fall är emellertid de värnpliktiga som rycker ut i vår och som inte kan tillgodogöra sig det höjda utryckningsbidrag som träder i kraft den 1 juli. Jag hade tänkt att man skulle kunna gå vägen över det kontanta arbetsmarknadsstödet, det s.k. KAS-bidraget, eftersom det ju är pengar som redan finns. Men naturligtvis tycker jag det är utmärkt att frågan kommer med i den utredning som skall företas och att problemet kan klaras den vägen. Det är främst de värnpliktiga som är arbetslösa vid utryckningen som har de verkligt stora problemen, men efter vad jag kan utläsa ur statsrådets svar klarar vi i vilket fall som helst inte dem som rycker ut nu 1 vär.
Herr talman! Vi har som bekant försökt att göra reglerna likartade för det kontanta arbetslöshetsunderstödet och ersättning från de frivilliga arbetslöshetskassorna. Detta innebär att viss tid av värnpliktstjänstgöringen får betraktas som arbetad tid. En värnpliktig som före sin värnpliktstjänstgöring har haft arbete i tre månader — han behöver inte ha förvärvsarbetat längre tid — får därför normalt tillgodoräkna sig två månader av värnpliktstjänstgöringen och är alltså berättigad till understöd från arbetslöshetskassan, om han tillhör en sådan. Gör han inte det får han det kontanta stödet vid arbetslöshet. Det är möjligt att vi bör göra dessa bestämmelser ännu mera gynnsamma för de värnpliktiga, men då menar jag att vi måste göra det både för försäkringen och för det kontanta stödet. Och eftesom riksdagen i dag med stor sannolikhet kommer att besluta om en utredning av frågan om en obligatorisk försäkring så menar jag att vi inte kan göra någonting förrän den utredningen har kommit i gång.

Herr talman! Herr Olsson i Stockholm har frågat jordbruksministern om han är beredd att ta initiativ till förbud mot användning av epoximaterial. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Arbetarskyddsstyrelsen utarbetar för närvarande nya, generella anvisningar för hanteringen av epoximaterial, ett arbete som bedrivs i nära kontakt med bl.a. Byggnadsarbetareförbundet och Bygghälsan. Detta arbete syftar till att förbättra säkerheten och att begränsa användningen av epoximaterial för att på så sätt styra utvecklingen mot mera ofarliga produkter. Möjligheterna att övervaka att skärpta regler följs kommer att förbättras ytterligae genom den utbyggnad av yrkesinspektionen som pågår. Jag vill avvakta resultatet av arbetarskyddsstyrelsens arbete och avser därför inte att nu ta något initiativ till förbud mot användning av detta material.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

Det blir också allt vanligare att byggnadsarbetare drabbas av epoxiallergi. Det tar sig uttryck i att det dagen efter användningen uppstår rodnader eller kanske snarast sår som liknar brännskador. De som har blivit drabbade under bara en timmes användning eller mindre riskerar att det tar upp till ett halvår att bli botad från de uppkomna skadorna. Däremot kvarstår allergin hela livet, varför en ofrivillig kontakt med epoxi direkt utlöser allergi igen. Och även om den som en gång blivit skadad skolar om sig, kan han ju helt ofrivilligt komma i kontakt med epoximaterial. Epoxi anses från experthåll vara ett av de mest allergiframkallande ämnen som används i industrin. Man kommer också in på skadeståndsfrågor beträffande de byggnadsarbetare som har skadats. Det är i och för sig klart att de skall ha skadestånd — jag syftar nu på den tidigare gällande rättsordningen och inte på den nya trygghetsförsäkringen som kommer; med den blir det en förändring. Men man kan inte enas om vem som skall stå för kostnaderna — om det är den som varit arbetsgivare åt den skadade arbetaren eller om det är materialtillverkaren. Detta är för övrigt ett problem som ofta återkommer när det gäller skadeståndsfrågor på arbetsplatser. Därför frågar man sig om vi inte borde ha en annan ordning när det gäller nya material. Borde inte tillverkaren få garantera att ämnet är ofarligt och inte framkallar skador och sedan stå för eventuella följder? Sedan några ord om den passus i statsrådets svar som gäller utbyggnaden av yrkesinspektionen. Statsrådet säger att denna utbyggnad skulle vara en garanti för att skärpta bestämmelser kommer att efterlevas. Självfallet hälsar jag en skärpning av bestämmelserna med glädje. Men — det har jag sagt i en debatt som jag tidigare hade med statsrådet i en parallell fråga — den i och för sig nödvändiga personella utbyggnaden av yrkesinspektionen kommer inte att bli någon garanti. Den bästa garantin vore naturligtvis att förbjuda farliga material.
Herr talman! Jag har inte någon annan mening än herr Olsson i Stockholm beträffande farligheten av detta ämne. Det genomsyrar också mitt svar. Eftersom emellertid de ansvariga myndigheterna tillsammans med det fackförbund vars medlemmar berörs försöker komma till rätta med problemet anser jag mig inte behöva ta några initiativ. Jag vill framhålla att det framgår av uppgifterna, inte minst i byggnadsarbetarnas egen tidning, att en del har skadats på grund av ofullständiga beskrivningar på förpackningarna och på grund av att skyddsföreskrifterna inte har följts av företagen. Detta är nu påtalat. Jag utgår därför ifrån att det i framtiden inte behöver inträffa några skador på grund av bristfälliga föreskrifter på förpackningarna och inte heller på grund av att de fastställda skyddsföreskrifterna inte följts. Jag utgår ifrån att fackförbunden själva kommer att hjälpa till vid övervakningen av detta.
Herr talman! Det är bra att fackförbunden är med i bilden, men de får inte alltid sina krav tillgodosedda. Jag skall inte utvidga den ursprungliga frågeställningen, men jag vill ändå ifrågasätta om det inte vore en bättre ordning att tillverkarna av material finge garantera att det är ofarligt eller utfärda sådana skyddsföreskrifter att det från början står klart att det finns någon som är ansvarig. Det är mycket troligt att det kommer att dyka upp allt fler ämnen med konsekvenser som vi inte känner till. Just genom att tillverkarna bara kan föra ut nya medel på marknaden och tjäna pengar på dem utan att ha direkt ansvar ökas farorna. Jag anser att det vore angeläget att få en ändring till stånd när det gäller nya material.
Herr talman! Det som herr Olsson i Stockholm nu efterlyser är just vad som bestäms beträffande nya produkter och ämnen. Dessa bestämmelser finns i produktkontrollagen, och produktkontrollnämnden övervakar att den efterlevs. De nya ämnena får inte användas för så vitt de inte är ofarliga. En på goda grunder fogad misstanke att ett ämne är skadligt för miljön eller för dem som sysslar med det innebär att ämnet inte får användas. Vad vi talar om nu är de gamla ämnen som har funnits sedan 1950 och 1960-talen. Vi kan inte helt plötsligt göra oss av med dem alla med en gång, utan det kommer att ta tid innan det gjorts klart vilka av dessa ämnen som medför faror. Men i framtiden skall alltså inte nya ämnen få användas för så vitt man inte har så starka garantier som vetenskapen kan ge för att de är ofarliga.

Herr talman! Herr Pettersson i Västerås har frågat mig om jag är uppmärksam på att en avvisning av iranska flyktingar från Sverige kan innebära att de utlämnas till sitt hemlands fascistiska regim. I utlänningslagen finns klart angivet under vilka förutsättningar en utlänning kan avvisas. Om utlänning avvisas får han inte befordras till land, där han riskerar att utsättas för politisk förföljelse, och inte heller till land, där han inte är trygg mot att sändas vidare till sådant land. Beslut om avvisning meddelas av polismyndighet, men påstår utlänningen att han riskerar politisk förföljelse om han avvisas, och detta påstående inte är uppenbart oriktigt, skall frågan om avvisning alltid underställas statens invandrarverk. Innan invandrarverket beslutar om avvisning skall yttrande inhämtas från utlänningsnämnden. Om invandrarverket finner att utlänningen i och för sig bör avvisas men att han är politisk flykting, får han stanna här i landet om han inte kan sändas till annat land än sådant där han riskerar politisk förföljelse eller att bli sänd till sådant land. Något avvisningsbeslut meddelas inte i denna situation. Utlänningslagen innehåller sålunda garantier mot att utlänning som riskerar politisk förföljelse i sitt hemland inte via ett annat land utlämnas till hemlandet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Min fråga ställdes i den situationen då de iranska studenterna var anhållna av polisen. I en rad tidningar uppmärksammades då det faktum att det föreligger en stor risk för att dessa kommer att utvisas eller avvisas. Jag vill emellertid i detta sammanhang fästa kammarens uppmärksamhet på de förhållanden som råder i Iran. I Iran råder och härskar ett fascistiskt skräckvälde. Motståndare till schahens skräckvälde avrättas praktiskt taget varje dag. En del torteras faktiskt till döds. Över 200 antifascister har avrättats under den senaste tiden, däribland en av Irans främsta författare, nämligen Golsorkki, vilken avrättades för en månad sedan. Det finns över 25 000 människor som försmäktar i fängelserna endast därför att de mer eller mindre öppet vågat bekämpa den ytterst reaktionära regimen. Nu säger statsrådet i sitt svar: ”Utlänningslagen innehåller sålunda garantier mot att utlänning som riskerar politisk förföljelse i sitt hemland inte via ett annat land utlämnas till hemlandet.” Jag får väl tro på dessa garantier och hoppas verkligen att någon sådan utlämning inte kommer att ske. Det skulle vara ytterst betänkligt, för att inte säga oförsvarligt, om den svenska regeringen — indirekt genom passivitet — skulle medverka till ett sådant öde för dessa människor. Jag hoppas också att statsrådet håller med mig om att vi bör göra allt som är möjligt för att förhindra en avvisning, som skulle innebära död och pina för de iranska studenterna.
Herr talman! Det var den 8 mars som en grupp studenter ockuperade den iranska ambassaden. Jag blev uppvaktad här utanför av några andra iranier som var mycket oroade — precis som det stod i tidningarna — för att de skulle skickas ut från Sverige omedelbart. Nu är situationen en annan än när frågan ställdes: Alla de här iranierna, utom den som är svensk medborgare, har för tillfället meddelats reseförbud. Vi har en utlänningslag som innehåller klara garantier för att en människa som riskerar politisk förföljelse inte skall skickas tillbaka till sitt hemland eller via ett annat land bli utlämnad till hemlandet. Det är självklart, herr Pettersson i Västerås, att vi följer den lagen och att vi alltid prövar ärenden av det här slaget med största noggrannhet.
Herr talman! Jag medger att det är en annan situation i dag än när frågan ställdes. Men vad som föranledde frågan var också att det fanns uppgifter — jag vet nu inte om de är riktiga — om att de här iranska flyktingarna har kommit till Sverige från Västtyskland. En eventuell avvisning skulle alltså ske dit. Då kan man med största sannolikhet säga att dessa unga människor kommer att sändas via Västtyskland till sitt hemland och därmed förpassas till galgen eller i bästa fall få långa fängelsestraff. Jag tackar emellertid för svaret och hoppas att vi skall kunna garantera de iranska studenterna skydd i vårt land.
Herr talman! Av de 16 studenter som deltog i aktionen mot den iranska ambassaden var en svensk medborgare, en har varit här i landet ett par år och de övriga kom hit närmast från Västtyskland. En del av dessa har varit i Västtyskland under flera år. Västtyskland har skrivit under Gen&vekonventionen och man har alltså även där garantier för att människor som riskerar politisk förföljelse inte skickas till sina hemländer.

Herr talman! Herr Fagerlund har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att deltagare i arbetsmarknadsutbildning med sidoinkomst av t.ex. pension inte får sin ekonomiska situation försämrad på grund av den nyligen införda beskattningen av utbildningsbidraget. Från och med innevarande år är bidraget vid arbetsmarknadsutbildning skattepliktig inkomst i likhet med sjukpenningen och stödet vid arbetslöshet. Härigenom blir dessa förmåner ATP-grundande. De nya reglerna innebär vidare att större ekonomisk rättvisa uppnås mellan olika grupper av inkomsttagare. I anslutning till skattebeläggningen har de angivna förmånerna räknats upp så att de netto skall motsvara ungefär de tidigare icke skattebelagda beloppen. Utbildningsbidraget utgör summan av flera individuellt framräknade belopp. Därför måste en särskild metod tillämpas. Det utgående bidraget räknas upp enligt en särskild tabell med ett belopp, som motsvarar den preliminärskatt, som skall tas ut. Samhället erlägger således preliminärskatt på utbildningsbidraget. Uppräkningstabellernas konstruktion gör emellertid att bidragstagare som har sidoinkomster under utbildningstiden får en högre slutlig skatt än som har tagits ut preliminärt. När det gäller personer som uppbär sjukpenning, folkpension inklusive pensionstillskott, livränta av motsvarande nivå eller annan liknande av samhället reglerad förmån av begränsad storlek finns det anledning att närmare pröva verkningarna. Systemet med skattebeläggning har nyligen trätt i kraft och det kan vid tillämpningen visa sig att oförutsedda effekter uppstår. Regeringen undersöker därför de berörda förhållandena för att därefter vidta de åtgärder som kan visa sig lämpliga.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet Leijon för svaret. Anledningen till min fråga är, vilket tydligt framgår av svaret, att man i vissa fall riskerar försämringar för deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Jag tar fasta på de sista meningarna i svaret: ”Systemet med skattebeläggning har nyligen trätt i kraft och det kan vid tillämpningen visa sig att oförutsedda effekter uppstår.” — Jag tror att sådana effekter redan har uppstått. — ”Regeringen undersöker därför de berörda förhållandena för att därefter vidta de åtgärder som kan visa sig lämpliga.” Jag hoppas att de här åtgärderna vidtas så snabbt som möjligt. Jag tolkar svaret som positivt och tackar ännu en gång för detsamma.

Herr talman! I anledning av remissen av detta lagförslag tycker jag det 21 mars 1974 finns anledning att göra några kommentarer. Många av oss har ganska länge väntat på propositionen med förslag till abortlag. Det har faktiskt varit svårt att finna anledningarna till att regeringen har dröjt så länge med att framlägga propositionen. När vi samlades i januari såg vi att abortlagen inte fanns med på den propositionsförteckning som vi då fick ta del av. Inte heller fanns den upptagen på den reviderade propositionsförteckning som presenterades riksdagen den 1 mars. Jag tycker, herr talman, att det är en anmärkningsvärd nonchalans mot riksdagen att nu när arbetet börjar nå sin kulmen framlägga en proposition i en så omfattande och komplicerad fråga utan att riksdagen och vederbörande utskott har kunnat ta med detta i beräkningen, när vi försöker planlägga vårt arbete. Som jag ser det är det å ena sidan en svårförklarlig senfärdighet när det gäller att presentera propositionen, å andra sidan visar regeringen en nästan panikartad brådska när det gäller att lägga fram den för riksdagen. Riksdagen kan inte vara nöjd med denna nonchalans från regeringens sida i detta ärende. Vidare vill jag framhålla att jag tycker det är anmärkningsvärt också därigenom att förslaget inte har varit underställt lagrådet. Det borde ha varit självklart, när det är fråga om en lagstiftning med så vittgående konsekvenser, som ingriper på så många områden och som dessutom berör viktiga delar av brottsbalken. Det är intressant att nu kunna konstatera hur regeringen utnyttjar den rätt som regeringen i kraft av sin dåvarande majoritetsställning i riksdagen tillförsäkrade sig genom att byta ut den obligatoriska lagrådsgranskningen mot en fakultativ. Vi är också i det läget att den nya regeringsformen ännu inte trätt i kraft på denna punkt. Om så hade varit fallet skulle utskottet ha kunnat hänvisa propositionen till lagrådet. Den möjligheten har vi alltså ännu inte. Herr talman! Jag hemställer att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av denna proposition måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till första plenum efter torsdagen den 4 april.

Herr talman! När vi i dag diskuterar inrikesutskottets betänkande nr 3 — betänkandena angående arbetsmarknadspolitiken m.m. har även under tidigare år haft samma nummer — har det inträffat en hel del förändringar sedan i fjol. Antalet arbetslösa har minskat och antalet lediga platser har ökat. Dessutom kan man notera att siffrorna icke är fullt jämförbara, då det kontanta arbetsmarknadsstödet som infördes vid årsskiftet har lett till att många som förut icke ansåg det mödan värt att anmäla sig till arbetsförmedlingarna nu gör det, därför att de då erhåller det kontanta arbetsmarknadsstödet på 35 kronor för sin dagliga försörjning. Vi har på det sättet fått fram en dold arbetslöshet, och det är vi tacksamma för som anser att så många som möjligt skall ha arbete. Arbetsförmedlingens siffror för mars visar 41 800 lediga platser, vilket innebär en ökning från februari med 6 500 platser. En jämförelse mellan antalet lediga platser under 1970-talet visar att antalet under första kvartalet 1974 stigit snabbare än något annat år under 1970-talet. Inte ens under högkonjunkturåret 1970 hade vi en sådan ökning. I år är ökningen under första kvartalet 11 100 mot ett genomsnitt på 3 800 under 1970-talet. Det är en skillnad på hela 7 300. Antalet anmälda arbetslösa var vid månadsräkningen i mars i år 65 900, vilket innebär en minskning med 9 200. Även den minskningen av antalet arbetslösa är större än för något annat kvartal under hela 1970-talet. I marsräkningen ingår 7 700 personer som uppbär kontant arbetsmarknadsstöd. Totalt har 16 200 hittills erhållit sådant stöd. Minskningen av antalet arbetslösa gäller helt de arbetslöshetsförsäkrade som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Det gäller såväl män som kvinnor. Men glädjande nog kan man konstatera att arbetslösheten sjunkit också bland kvinnor och ungdomar, med 5 000 från februari till mars. Men regionalt visar fortfarande arbetsmarknaden stora skillnader. Minskningen av antalet arbetslösa är kraftigast i storstadslänen och ”övriga län”. Detsamma gäller ökningen av lediga platser. En förbättring har skett även i skogslänen men icke alls i samma omfattning. Det framgår kanske bäst om man gör en jämförelse mellan antalet lediga platser och arbetssökande i olika delar av landet. I storstadslänen och s.k. övriga län finns det över 90 lediga platser per 100 arbetssökande mot att i skogslänen är det 21 lediga platser per 100 arbetslösa. Det visar att vi fortfarande måste bedriva en målinriktad lokaliseringspolitik med tyngdpunkten förlagd till skogslänen och att vi inte får plottra bort oss alltför mycket när det gäller regionalpolitiken. Dessutom visar siffrorna i storstadslänen och s.k. övriga län att det är ett ganska svårt arbete att skapa nya jobb och ge människor sysselsättning även när det finns många lediga platser. Ofta har den som söker ett arbete arbetshinder av olika slag. Vi vet att arbetslösheten drabbar dem som har den sämsta utbildningen, den drabbar äldre och kvinnor, den drabbar handikappade, och det är dessa som vi skall ge en möjlighet att få ett jobb. Vi måste därför skapa en arbetsmiljö som är bättre anpassad till människan. Den uppdelning som vi i dag har på arbetsmarknaden måste brytas. Där har det enskilda näringslivet, kommuner, landsting och stat ett stort ansvar. Ett välfärdssamhälle kan icke och får icke acceptera en arbetsmarknad som bara är inrättad för de starka. Konkurrenssamhället får icke vara ledstjärnan för den framtida sysselsättningspolitiken. Rätten till arbete gäller alla. Inom socialdemokratin har vi hävdat och kommer att hävda den enskilda människans rätt att få ett arbete som är anpassat till hennes förmåga. Det kommer vi att strida för, och vi har skapat en massa medel för att kunna klara uppgiften. Vi stöder inrättandet av halvskyddad sysselsättning och anordnandet av arbetsplatser med olika hjälpmedel så att de passar handikappade. Nu är det arbetsgivarnas skyldighet att följa upp samhällets satsning på dessa områden och ge även dessa människor en chans att få ett jobb ute i den öppna marknaden. Skall vi kunna uppnå målet arbete åt alla, fordras att vi har ett starkt samhälle som kan leda och samordna våra gemensamma resurser. Utskottet noterar därför med tillfredsställelse att en sysselsättningsutredning tillsätts, och direktiven är redan presenterade. Av dessa direktiv framgår klart att frågan om hur målsättningen arbete åt alla skall uppfyllas spänner över hela samhällslivet. Där konstateras att vi måste skaffa fram mellan 300 000 och 400000 nya arbetstillfällen under 1970-talet. Våra ambitioner när det gäller att skaffa människorna jobb ökar ständigt. Vi har under 1960-talet fått ungefär 300 000 nya arbetsplatser och under tiden från januari 1970 till januari i år har vi fått 100 000 nya jobb. Siffrorna är enligt AKU. Jag tycker att det är ganska intressant att mitt under den diskussion som vi har haft om den stora arbetslösheten 1971, 1972 och 1973 har 100 000 nya människor kommit in i arbetslivet. De flesta nya arbetstillfällena har under 1960-talet skapats inom den offentliga sektorn, och i direktiven räknar man med att så blir fallet även under 1970-talet. Men skall vi kunna ha en offentlig service som människorna efterfrågar, måste vi också ha ett starkt näringsliv. I fjolårets debatt var den saken uppe till diskussion, och jag tror att jag då sade att man ofta försöker åstadkomma ett motsatsförhållande mellan industriell varuproduktion och den sysselsättning som den offentliga sektorn ger. Det gäller att komma förbi denna syn och väva samman de olika delarna i vår ekonomi på ett sätt som skapar en tillräcklig total sysselsättning och ger individen trygghet i arbetslivet. Beträffande den ökning som jag talat om kan man konstatera vid en jämförelse av januari och februari månader i år med samma månader i fjol att industrisysselsättningen har ökat med 50 000 och sysselsättningen i offentlig tjänst med 30 000. Det kanske i och för sig inte är så konstigt, om man ser till vissa tendenser i samhällslivet. Vi vet att företagare från t.ex. Kristianstads och Kronobergs län besöker Malmö för att få folk till sina industrier. Värnamo Nyheter har en stor avdelning som upptar bara annonser om lediga jobb i Småland, där man försöker skaffa folk till industrin. Och kanske detta kommer att öka ännu mer. Men återigen: industriarbetet måste göras attraktivt, och det måste skapas en sådan arbetsmiljö att de unga vill arbeta där. Men även om vi lyckas skapa de här 300 000 å 400 000 nya jobben under 1970-talet, liksom vi gjorde under 1960-talet, så kommer det alltid att finnas människor som tillfälligtvis står utanför arbetslivet och vill ha ett arbete. Det kan bero på att de bor på fel plats, att de har fel utbildning, och en hel del andra saker. Därför måste vid sidan av en aktiv näringsoch sysselsättningspolitik finnas ett skydd vid arbetslöshet. Så sent som i fjol beslöt riksdagen att förbättra arbetslöshetsförsäkringen och införa ett kontant arbetsmarknadsstöd, och i år är alla partierna överens om att vi bör utvärdera det kontanta arbetsmarknadsstödet och utreda frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Till riksdagen har det inlämnats ett antal motioner i ämnet, och dessutom har LO och TCO skrivit till arbetsmarknadsministern med en begäran om utvärdering och utredning. Vad är det som har lett till denna snabba omändring? Personligen tror jag att två saker har varit avgörande. Först och främst är det avgifterna, som trots förbättrade statsbidrag till de erkända arbetslöshetskassorna i dag varierar mellan 2 och 23 kronor i månaden. Vidare har de fackliga organisationerna på grund av de stora egenavgifterna inte kunnat gå upp till ersättningsbelopp som motsvarar 91 procent av lönen. Detta har medfört att de stora fackliga organisationerna LO och TCO — med instämmande av SACO =— skrivit och tagit upp de här problemen. Man kan titta i utskottets betänkande på s. 16 och konstatera vilka skillnader som råder mellan arbetslöshetsförsäkringen och den ersättning som utgår från sjukförsäkringen. De krav som LO och TCO framför i sin skrivelse följer de socialdemokratiska ledamöterna upp genom reservation nr 2. Där vill vi ha en utvärdering av det kontanta arbetsmarknadsstödet och en undersökning om hur detta stöd bör byggas ut så att det ger ett tillfredsställande skydd för de grupper som saknar annat arbetslöshetsskydd. Det kan gälla fria yrkesutövare, nytillträdande på arbetsmarknaden och fria företagare. Vi vill dessutom att utredningen skall lägga fram förslag om en utveckling av den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen att omfatta alla anställda. Vi vill liksom LO och TCO att ersättningen skall bygga på inkomstbortfallsprincipen och att finansieringen skall ske genom arbetsgivaravgifter samt att de erkända arbetslöshetskassorna även i fortsättningen skall handha försäkringen. Det är, som jag förut har sagt, helt i linje med vad löntagarnas fackliga organisationer begär i sitt brev till arbetsmarknadsministern. Reservationen skiljer sig på väsentliga punkter från vad utskottets borgerliga majoritet har stannat för. Utskottsmajoriteten vill bl.a. redan nu ha ett principbeslut. Det är vi motståndare till, och låt mig dra en parallell med ett annat principbeslut som ligger ungefär 30 år tillbaka i tiden. 1946 beslöt riksdagen att man skulle införa en allmän sjuk försäkring. Beslutets genomförande uppsköts många gånger med olika motiveringar, bl.a. att det statsfinansiella läget gjorde det omöjligt att förverkliga beslutet. Först nära tio år senare blev den allmänna sjukförsäkringen verklighet och då i en helt annan form än vad som beslöts 1946. Vi tycker att man inte bör binda sig innan utredningens förslag ligger på bordet. KSA-utredningen visar att frågan inte är enkel. Låt mig också citera något från Fackföreningsrörelsen nr 5 1974: ”Av en del riksdagsmotioner framgår, att det finns partier, som uppenbarligen trott att det bara vore att fatta beslut om en obligatorisk försäkring och att alla detaljfrågor sedan kan lösas i efterhand. Skrivelsen från LO och TCO bör göra klart för lagstiftarna att det här inte rör sig om en fråga, där det går att vinna politiska poäng genom att ta genvägar, utan där en utredning mer än i många andra fall är befogad.” Jag hoppas att ni ärade, kammarledamöter, lägger märke till vad LO:s tidning skriver i denna fråga. Från socialdemokratiskt håll vill vi att avgifterna skall tas direkt i produktionen genom att arbetsgivarna betalar kostnaderna för en sådan här försäkring. De borgerliga skriver att avgiftsfrågan skall ses i ett vidare perspektiv med beaktande av socialförsäkringen i övrigt och skattesystemet. Vad de menar med detta är svårt att utläsa. Det är under alla förhållanden till intet förpliktigande. Om riksdagen går på en sådan finansiering, är det mycket möjligt att egenavgifter även i fortsättningen kommer in i bilden. När det gäller ersättningens storlek talar utskottsmajoriteten om att beloppet bör konstrueras med utgångspunkt i den inkomst den arbetslöse hade före arbetslöshetens inträde men säger inte något klart om inkomstbortfallsprincipen som de stora löntagarorganisationerna vill ha. Men särskilt intressant är vad som sägs om de nytillträdande. Låt mig inom parentes säga att i massmedia har framskymtat att socialdemokratin inte vill ha med den ”dolda” arbetslösheten. Jag begriper inte hur man skall kunna konstruera ett system där man får med den ”dolda” arbetslösheten. Jag har förut talat om att vi har fått fram en hel del av denna. Genom att folk anmäler sig till arbetsförmedlingarna är arbetslösheten inte längre ”dold”. Men kanske man menade just de nytillträdande, de som inte haft något arbete förut. Vad säger man då i det borgerliga utskottsbetänkandet om de nytillträdande? Jo, det skall uppställas regler som ger dessa arbetssökande en grundtrygghet på rimlig nivå. Vad menas med grundtrygghet? Enligt centerns gamla uppfattning när det gällde t.ex. ATP var grundtrygghet detsamma som folkpension. Är det så man menar? Eller menar man den lägsta sjukpenningklassen i sjukförsäkringen? Man talar ju i betänkandet om att socialförsäkringssystemet ger ett gott ekonomiskt stöd vid sjukdom. I så fall behöver vi inte öka det kontanta arbetsmarknadsstödet. Vi anser nog att 35 kronor per dag är litet, och där hoppas vi att utredningen kommer med förbättringar inte bara i fråga om beloppets storlek utan kanske också när det gäller karensreglerna. Men kanske den största skillnaden ligger i administrationen. Där vill vi reservanter att fackföreningarna även i fortsättningen skall handha försäkringen. Här talar de borgerliga om en ökad samordning med den allmänna försäkringen. Visserligen säger man att utredningen skall pröva på vilket sätt de fackliga organisationerna skall ges möjlighet att utöva inflytande över beslut i enskilda försäkringsfall. Här går de borgerliga åter mot löntagarorganisationerna. Ligger det någonting bakom detta? Vill man slå sönder fackföreningarna, minska deras inflytande? Eller vad är det fråga om? Inom socialdemokratin kan vi aldrig acceptera detta, och det är därför vi slår vakt om de fackliga intressena i denna fråga såväl som i alla andra frågor som berör de stora löntagarorganisationerna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2. Vi har också en reservation 6 om företagsutbildning. I reservationen hänvisar vi till att det pågår ett utredningsarbete om arbetsmarknadsutbildningen och en utvärdering av det särskilda utbildningsbidrag som infördes på grund av energikrisen. I vår reservation pekar vi på att det för närvarande finns en flora av stöd till företagsutbildning, med 5, 6 och 10 kronor per timme. Skulle folkpartiets och centerns reservation 7 gå igenom, får vi ytterligare en nivå på 8 kronor. Här behövs verkligen samordning innan man inför nya bidrag. Låt mig ta bara ett exempel. Ett företag måste rekonstrueras, och på platsen finns sysselsättningssvårigheter. Skall i detta fall företaget erhålla bidrag med 6 kronor plus ett schablonbidrag med 5 kronor? Eller skall företaget få välja? Eller skall man kanske t.o.m. dessutom kunna få ytterligare 5 kronor för att man rekryterar litet fler kvinnor än män? Utskottsmajoriteten bör tala om hur man tänkt sig lösa problemet. Det är ju svårt för oss som går emot förslaget att ha någon klar bild av samordningsproblematiken, men jag hoppas verkligen att majoriteten vet någonting om hur man skall lösa det hela. Herr talman! Jag har berört reservationerna 2 och 6. Till dessa finns också en följdreservation 11. Jag yrkar bifall till dem. Utöver de tre reservationer jag har talat om finns i utskottsbetänkandet ytterligare 13 reservationer. Det kan synas som om utskottet varit mycket oenigt. Man har velat ändra i Kungl. Maj:ts proposition på en hel del punkter. Låt mig dock konstatera att allt detta bara är anmärkningar i marginalen. Det råder stor enighet i utskottet omkring en aktiv arbetsmarknadspolitik. Visserligen finns det, konstigt nog, motioner i vilka man vill dra ned anslagen till arbetsmarknadsutbildningen, men detta har inte följts upp med någon reservation utan enbart med ett särskilt yttrande, och därför skall jag inte ta upp det vidare här. Bland reservationerna finns en del behjärtansvärda förslag, men allting kostar pengar. Från socialdemokratiskt håll i utskottet anser vi att det uttalande som riksdagen tog i samband med finansdebatten, om återhållsamhet i utgiftsökningen, inte bör glömmas bort efter bara en vecka. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 6 och 11 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig liksom herr Fagerlund börja anförandet i arbetsmarknadsdebatten med en liten tillbakablick på vad som hänt sedan förra året. Låt mig notera att det har skett förändringar på regeringsbänken sedan vi senast diskuterade dessa frågor. Statsrådet Holmqvist har lämnat de frågor som inrikesutskottet hade att behandla, och hans gamla departement har försvunnit med honom. I stället har arbetsmarknadsdepartementet kommit och statsråden Bengtsson och Leijon. Jag vill gärna ta detta tillfälle i akt att till statsrådet Holmqvist framföra ett personligt tack för de år av gott samarbete som vi från utskottets sida haft med departementet. Det har varit ett helt friktionsfritt samarbete, om man bortser från de naturliga skillnader som uppkommer på grund av olika ideologiska utgångspunkter. Jag vill personligen deklarera att jag uppskattar den ton och den anda som präglat kontakterna mellan utskottet och regeringsbänken när det gäller debatterna också i kammaren. De svårigheter som vi har mött på arbetsmarknaden under de senaste åren har självklart ställt stora krav på chefen för inrikesdepartementet. Vi har kritiserat regeringen för den politik som medverkat till att dessa problem uppkommit i så stor utsträckning. Låt mig säga att de bristerna inte i första hand gällt arbetsmarknadspolitiken utan den ekonomiska politiken och näringspolitiken. Enligt min mening har förre inrikesministern fått klä skott för en oproportionerligt stor del av regeringsansvaret. Får jag till de här orden till det förra ansvariga statsrådet lägga till att jag inte hyser någon oro för att det skall bli sämre samarbete med statsråden Leijon och Bengtsson. Men det har också hänt andra stora saker sedan vi senast debatterade sysselsättningsfrågorna. I förra årets debatt stod jag här och talade för våra förslag från folkpartiet om en arbetslöshetsförsäkring och en ny sysselsättningsutredning. På båda punkterna fick jag mothugg av talesmän för socialdemokraterna. Både statsrådet och utskottets vice ordförande, herr Fagerlund, försökte få mig att inse hur omöjliga dessa förslag var. I dag är läget helt annorlunda. På båda punkterna räknar jag med att nu inte bli motsagd, vare sig om behovet av en sysselsättningsutredning eller om kravet på en allmän arbetslöshetsförsäkring. Låt vara att vi i den senare frågan kommer att växla några repliker om principbeslutet — herr Fagerlund har redan berört det — eller möjligen om utredningens uppgifter, men att försäkringen skall vara allmän, det är vi överens om. Jag skall inte använda tillfället till att ironisera över att socialdemokraterna har bytt fot i de här stora frågorna. Jag vill uttrycka en uppriktig uppskattning av att man har visat att man är karl nog att kunna ändra sig. Det hade varit värdefullt om arbetet kommit i gång redan för ett år sedan. Då hade vi vunnit ett år. Men jag vill redan i början av denna debatt slå fast att den ändrade inställningen på den socialdemokratiska sidan är en händelse som jag och det parti jag företräder tillmäter stor betydelse för tryggheten i arbetet. Nu kan vi gripa oss an med att planera för full sysselsättning för 1980-talet, och vi kan ta oss an arbetet med att ställa i ordning en trygghetsförsäkring för dem som trots allt blir utan förvärvsarbete under längre eller kortare tid. Det här kommer inte att innebära att debatten stannar av. Vi har fortfarande olika syn på många frågor om hur sysselsättningen skall stimuleras och tryggas. Men vi behöver inte längre föra en strid om behovet av att ta itu med båda dessa arbetsuppgifter. Sysselsättningsutredningen har nu fått sina direktiv. De överensstämmer väl med den motion från folkpartiet som utskottet behandlat. Utskottet har i sin skrivning också betonat att vad däri sägs måste bli av central betydelse för utredningens arbete. Låt mig bara göra två korta kommentarer till de av regeringen i måndags offentliggjorda direktiven. På s. 12 och 13 ges en historiebeskrivning över den tidigare behandlingen av frågan och över den debatt som har förts. Det hade i denna beskrivning enligt min mening varit generöst — jag vågar säga naturligt — att man också hade redovisat det direkta förslag, som väcktes av folkpartiet och som både centerpartiet och moderata samlingspartiet helhjärtat anslöt sig till. Det var ju också i inrikesutskottet som frågan behandlades och i förra årets arbetsmarknadsdebatt som den diskuterades, men detta har man helt utelämnat i historieskrivningen i direktiven. En positiv kommentar också: När man läser direktiven noterar man vilken bredd utredningen får och med vilken öppenhet den skall arbeta. Detta är enligt vår mening ett bra och helt riktigt arbetssätt. Det är inget litet arbete som väntar utredningen. I en rapport, som lades fram i augusti i fjol från en arbetsgrupp i folkpartiet, konstaterades att det rör sig om att skaffa fram arbete åt 300 000—400 000 människor. Den beräkningen har senare verifierats av den arbetsgrupp som Ingvar Svanberg lett inom det socialdemokratiska partiet. Prognosen avser den resterande delen av 1970-talet, vilket herr Fagerlund redan har påmint om. Debatten har under senare tid i stor utsträckning rört sig om inom vilka sektorer vi skall skapa dessa arbetstillfällen. Låt mig säga att även om det är ett accepterat talesätt, så ligger det något principiellt felaktigt i uttrycket ”att skapa arbetstillfällen”. Om man vet att taket behöver lagas, om det regnar in i huset, då behöver man inte skapa arbetstillfällen. De finns där. På samma sätt bör det vara på hela arbetsmarknaden. Det är de arbetsuppgifter som människorna säger ifrån att de vill ha utförda som skall göras. Och det finns gott om sådana arbetstillfällen. Det är ingenting som säger att efterfrågan på varor och tjänster inom den enskilda sektorn behöver avta. Och vi kan göra mycket för att hjälpa fram alla de idéer och all den företagsamhet som finns dolda för att tillfredsställa den efterfrågan och därmed ge arbete åt många. Men vi vet också att många upplever att vårdsektorn saknar ett drag av mänsklighet. Det kan man inte föra dit utan människors hjälp. Fler behöver få arbete inom vårdsektorn för att omsorgen om patienterna skall komma i nivå med den tekniska utrustning man har. Det finns också enligt vår mening starka skäl för att minska klasserna i skolorna — det ger arbete åt fler lärare. Många gamla skulle känna sig tryggare om de kunde få litet mer hjälp i hemmet — det skulle ge sysselsättning för fler hemsamariter och andra. Så här skulle vi kunna gå igenom område efter område och vara överens om att de reella behoven är stora på många håll och att det skulle stämma väl med människors önskemål, om man kunde skaffa fler anställda för att tillgodose dessa behov. Arbetsuppgifter behöver vi inte leta efter. Men — och här kommer det stora hindret — för allt detta fordras det pengar, mycket pengar. Vi kan inte acceptera att man löser det problemet genom att säga att skatterna då måste höjas. Vi vet att en del av de problem vi möter redan är förorsakade av att vi har ett högt skattetryck och ett felaktigt skattesystem. Utgångspunkten bör vara att vi skall skaffa oss mer resurser för uppgifterna genom att börja satsningen i näringslivet. Men vi skall inte heller intala oss att därmed är frågan löst. Det kan inte stämma med människors önskemål att använda större delen av den ekonomiska tillväxten för att förbättra servicen inom sjukvården eller undervisningen. Men just därför är det så viktigt att vi håller uppe tillväxten i ekonomin. Och just därför vill jag också lägga till att det är en myt att all ekonomisk tillväxt skulle vara ett hot mot miljön. Det är inget hot mot vår miljö, om vi tillverkar fler cyklar eller bygger fler reningsverk — men det ger tillväxt i ekonomin och det ger sysselsättning. Den andra fråga som har mycket stor betydelse för många människor är förslagen om arbetslöshetsförsäkringen. Det diskuteras ofta här i huset vem som var först med olika förslag. Vi känner från debatten om många stora reformer igen uppgifter om att förslagen första gången väcktes då och då av den och den. Motioner om en allmän arbetslöshetsförsäkring väcktes första gången 1964 — jag har i handen ett knippe fotostatkopior på de motionerna. De väcktes då av representanter för alla de fyra oppositionspartierna. I vårt yttrande över årets motioner är vi i utskottet ense på några mycket väsentliga punkter. Utskottets vice ordförande snuddade vid det. Vi är helt ense i beställningen av en utredning. Vi är också ense om att de som förlorar sin arbetsinkomst skall erhålla ersättning, som är så konstruerad att den knyter an till den inkomst den arbetslöse hade före arbetslöshetens inträde. Vi är alltså ense om den s.k. inkomstbortfallsprincipen, som föreslagits från LO och TCO. Men sedan vill vi som bildar majoriteten i utskottet gå längre. Vi anser att en allmän arbetslöshetsförsäkring bör vara obligatorisk och omfatta hela arbetskraften. Vi har sagt att ersättningen i princip skall utgå till arbetslösa som är villiga att ta arbete men som inte kan erbjudas lämpligt sådant. Vi anser det viktigt att alla nyexaminerade som vill ha jobb och alla kvinnor som vill ut på arbetsmarknaden också kommer in under samma försäkringssystem. Det faktum att de som inte kan få sitt första arbete inte har någon inkomst, som kan falla bort, får inte leda till att de står utanför trygghetsförsäkringen. Beträffande den organisatoriska lösningen, som herr Fagerlund var inne på, har vi sagt att utredningen bör vara obunden. Vi har dock betonat att man bör ta till vara erfarenheterna av det nuvarande systemet och sträva efter att bevara de fördelar detta inneburit. Det är en glädjande islossning som har skett inom socialdemokratin i den här frågan. Redan förra året i samband med att TCO presenterade sitt arbetsmarknadspolitiska program bestämde sig TCO som den ena stora löntagarorganisationen för att driva den obligatoriska lösningen. Jag vill gärna ge en eloge till TCO för det opinionsbildande arbete som man sedan dess utfört och som måste vara en av förklaringarna till att också LO nu kommit till samma slutsats. Det är naturligt att löntagarorganisationerna här driver frågan om de anställdas trygghet. Det är också hedervärt, tycker jag, att man från det hållet vill ta ansvar för alla anställda i det här avseendet, oavsett om de är organiserade eller inte. Statsmakternas uppgift är att ge och ta ansvar för helheten. Det är därför vi utöver de anställda vill utvidga trygghetssystemet även till dem som ännu inte haft en anställning, vilket jag redan har påpekat. Jag vill i anslutning till att jag uttalar min tillfredsställelse med att LO och TCO nu gått in för en allmän försäkring också säga, att vi har anledning att som företrädare för statsmakterna vara mycket tacksamma för det arbete som organisationerna utfört i sina frivilliga kassor. Det är ett stort, samhällsgagnande arbete som man här nedlagt. Man har fyllt ut en stor lucka i det trygghetssystem som samhället enligt min mening har att svara för. När det gäller finansieringen av en allmän arbetslöshetsförsäkring är det vår bestämda mening att arbetslöshetsförsäkringen inte får ses som en fristående anordning. Vi har sagt i betänkandet att finansieringsfrågorna bör ses i ett vidare perspektiv med beaktande av övriga socialförsäkringar och av skattesystemet i dess helhet. Till sist när det gäller arbetslöshetsförsäkringen vill jag peka på att vi anser att riksdagen nu bör ta steget fullt ut och fatta principbeslut om införande av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi skall i dag — kanske efter sex sju timmars debatt — fatta beslut om det stora avsnitt av statsverkspropositionen som avser anslaget till arbetsmarknadsåtgärder. Det gäller anslag på tillsammans nära 4 miljarder kronor. Trots detta utgår jag ifrån att den debatt som vi kommer att föra under dessa timmar — liksom den debatt som har förts i utskottet — inte i någon större utsträckning kommer att röra sig om anslagen och hur dessa skall fördelas. Den kommer att röra sig om de två stora frågor som jag har vidrört här och som vice ordföranden redan har talat om — arbetslöshetsförsäkringen och sysselsättningsutredningen. Ett av skälen till att debatten inte kommer att röra sig om anslagen är självfallet i första hand att det i stort sett råder enighet om de föreslagna åtgärderna och anslagen. Låt mig göra en liten kommentar som belyser vilken stor del av arbetsmarknadsdepartementets totala anslag som går till arbetsmarknadsåtgärder. Av departementets totala anslag på ca 4,5 miljarder utgör endast ca 12 procent anslag till regional utveckling och lokaliseringslån. Förutom mindre anslag till bl.a. invandraråtgärder går resten till arbetsmarknadsåtgärder. Det visar vilken tung post vi i dag har att ta ställning till. Att det i stort sett rått enighet om en fortsatt kraftig satsning på olika arbetsmarknadsåtgärder beror ju på att vi fortfarande har en stor arbetslöshet. Jag är angelägen om att instämma med Bengt Fagerlund, när han med glädje noterade att det är ett bättre läge nu än när vi hade förra årets arbetsmarknadsdebatt. Han nämnde siffror som belyste detta. Om vi studerar de nästan dagsaktuella AKU-siffrorna för februari, som nu har blivit offentliga, så får vi det ytterligare verifierat. Men det är fortfarande allvarligt att vi trots den förbättrade konjunkturen har så många arbetslösa som vi har. Allvarlig är också sammansättningen av den stora gruppen arbetslösa. Kvinnorna har fortfarande svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Gruppen arbetslösa kommer att i allt större utsträckning bestå av personer med någon sorts handikapp. I utskottsbetänkandet har vi enigt understrukit angelägenheten av en snabb utbyggnad av den halvskyddade sysselsättningen. Vi har också sagt att utskottet vill ”betona vikten av att ansträngningar för att tillvarata möjliga sysselsättningstillfällen betraktas som en angelägenhet i lika hög grad för den offentliga som för den enskilda sektorn”. Jag har för min del så sent som i remissdebatten i januari starkt tryckt på att det borde finnas betydligt större utrymme inom landsting och kommuner och även inom den statliga sektorn för inrättande av halvskyddade platser. Andra talare kommer att utveckla skälen till några av våra motioner. Bl. a. kommer herr Ekinge att redovisa motiveringarna för de folkpartireservationer som finns i betänkandet. Jag vill säga några ord till sist om reservation nr 5. Vi föreslår där att de större lokalkontoren och distriktskontoren inom arbetsförmedlingen skall få lekmannastyrelser. Vi tror att detta har mycket stor betydelse. Dessa styrelser skulle då ha en sammansättning som i huvudsak motsvarar den som redan finns vid länsarbetsnämnderna. Någon ställer kanske frågan vilken uppgift dessa styrelser skall ha. Vi för vår del är övertygade om att redan nu i det löpande förmedlingsarbetet skulle många uppleva det som en tillgång med en breddad kontaktyta i ett distrikt eller ett förmedlingsområde. Vid övergången till allmän arbetslöshetsförsäkring kommer sannolikt arbetsuppgifterna för en lekmannastyrelse att ytterligare öka. I betänkandet behandlas också en skrivelse från riksdagens revisorer. Revisorerna berör i skrivelsen vissa investeringar av ganska betydande slag som AMS gjort i sin kursgård Aske några mil utanför Stockholm. Revisorerna är kritiska mot AMS av det skälet att man anser att styrelsen använt fel anslag för investeringarna och att styrelsen därigenom överskridit sina befogenheter. Utskottet har av naturliga skäl inte tagit upp ansvarsfrågan i detta ärende utan endast anlagt vissa synpunkter på de anslagsmässiga konsekvenserna av investeringen m.m. Jag hänvisar till utskottets skrivning på s. 28 och vill för min del endast tillägga den allmänna reflexionen, att det är av yttersta vikt att myndigheter — arbetsmarknadsstyrelsen och andra — rättar sig efter de ändamål som riksdagen föreskriver för olika anslag. På en annan punkt i betänkandet har centern, moderata samlingspartiet och folkpartiet enats om en majoritetsskrivning. Det gäller företagsutbildningen. Jag vet att herr Nordgren kommer att ytterligare utveckla synpunkterna där, och jag vill bara säga att vi många gånger har redovisat våra principiella ståndpunkter i den här frågan.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

Herr talman! Herrar Fagerlund och Eriksson i Arvika har inlett sina anföranden med en kort tillbakablick och bl.a. hälsat de nya statsråden välkomna. Eftersom det är gjort ber jag att i det avseendet få inskränka mig till att instämma med föregående talare, och jag vill givetvis också instämma i förhoppningen att samarbetet skall bli utomordentligt gott i framtiden. Från centerns sida har vi under en följd av år anfört att lösningen på sysselsättningsproblemen ligger primärt i en positiv sysselsättningsutveckling och ökad produktivitet i näringslivet. Däri finns också enligt vår mening grunden för att kommuner och landsting liksom också staten skall få underlag för att öka sysselsättningen inom sina sektorer i samhället och skapa förutsättningar för en positiv näringsutveckling samt för att rent allmänt förbättra människors välfärd. Ännu finns mycket att göra i dessa avseenden. Tillåt mig bara nämna ett par tre områden: en sänkning av den allmänna pensionsåldern, förbättrade villkor för handikappade och bättre miljö inom arbetslivet. Det har varit naturligt för oss att satsa på ökad sysselsättning i näringslivet. Centerns program för 100 000 nya jobb i den tid vi nu är inne i är ett led i dessa strävanden. Centerns mål förefaller ju, sett i dagens belysning, synnerligen realistiskt. I statsverkspropositionen uttalar regeringen att lösningen av dagens sysselsättningproblem hänger samman med möjligheterna att få till stånd en positiv sysselsättningsutveckling. Centern ser tillsättandet av en sysselsättningsutredning som en politisk framgång för sin del. Det överensstämmer helt med de intentioner vi haft sedan lång tid tillbaka. Hittills under 1970-talet, i varje fall under åren 1971 och 1972, har sysselsättningen stagnerat. Strukturrationaliseringen i hela näringslivet skapar sina speciella problem. Utvecklingen har lett till att allt fler människor går arbetslösa allt längre perioder. En oacceptabelt stor grupp människor har stora svårigheter att åter komma in i arbetslivet. Likaså har en stor grupp — det gäller främst ungdomar och kvinnor — svårigheter att över huvud taget komma in i arbetslivet. Allt fler kvinnor söker sig ut på arbetsmarknaden. Problemet är då bl.a. könsbundenheten till vissa sysselsättningar. Den bättre konjunkturen har inte medfört att proportionen arbetslösa och lediga platser har radikalt förbättrats. Skogslänen är, som herr Fagerlund var inne på, som vanligt i en sämre situation än övriga delar av landet. En viss och inte helt obetydlig förbättring har dock skett, det vill jag också notera som en positiv sida. Antalet sysselsatta har ökat under 1973. Jag vill instämma i Bengt Fagerlunds redovisning för arbetsmarknadsstatistiken på den punkten. Vid föredragningarna inför inrikesutskottet har siffran 50 000 nämnts när det gäller ökningen av antalet sysselsatta under fjolåret. Vissa uppgifter säger att praktiskt taget hela den ökningen kan ha kommit till stånd inom tillverkningsindustrin. Vissa andra uppgifter om sysselsättningsutvecklingen synes ge vid handen att ökningen genomsnittligt under 1973 ligger på 20 000 inom tillverkningsindustrin och ca 30 000 inom offentlig förvaltning. En annan siffra som vi har fått ta del av visar, att om man jämför januari 1973 med januari 1974 ligger den totala sysselsättningsökningen på omkring 35 000, varav ca 15 000 hänför sig till tillverkningsindustrin. Inom den offentliga förvaltningen har siffror på 45 000—50 000 nämnts. Vissa andra sektorer har minskat. Med detta vill jag ha sagt att det med föreliggande siffermaterial borde vara klarlagt att det är möjligt att öka sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. Om vi tar siffrorna för sysselsättningsökningen i USA finner vi i stort sett samma utveckling. Det är möjligt att betydligt öka sysselsättningen inom industrin. Vi tycker på vår sida att regeringen och det socialdemokratiska partiet inte har den tro på näringslivets möjligheter att expandera och öka sysselsättningen som vi anser att det finns anledning hysa. Det finns goda skäl att satsa på ökad sysselsättning inom näringslivet. På 1960-talet trodde man ganska allmänt att det under 1970-talet skulle komma att råda stor brist på arbetskraft inom industrin. Nu anses det dock ganska allmänt att industrisektorn inte kan öka sysselsättningen nämnvärt. Det är tjänstesektorn, framför allt den offentliga, som kan erbjuda sysselsättningsexpansion. Kan vi möjligen missta oss i denna värdering liksom vi gjorde under 1960-talet när det gällde tillgången på arbetskraft? Jag tror att vi gör ett misstag i vår näringspolitik, om vi inte kraftfullt satsar på ökad sysselsättning också inom industrioch tillverkningsområdet. Det är ändå från detta område som vi har att hämta resurserna till den offentliga sektorn. De ökade kommunala ambitionerna, som det har rått och alltjämt råder stor politisk uppslutning kring, har bl.a. medfört en skattehöjning på 9 kronor från år 1960 till 1974. En liknande skattehöjning inom de närmaste 10—15 åren anser vi inom centern inte vara möjlig. Redan gjorda åtaganden torde för många kommuner innebära skattehöjningar på mellan 2 och 3 kronor. Att döma av direktiven till sysselsättningsutredningen anser inte heller regeringen att 1960-talets skattehöjning är möjlig under 1970-talet. Det har t.o.m. proklamerats skattestopp tills vidare. I utredningsdirektiven till sysselsättningsutredningen sägs också att utredningen bör belysa de finansiella problemen och de skattemässiga konsekvenserna. I detta sammanhang borde det ha varit naturligt att knyta ihop de samhälleliga resursernas beroende av en positiv utveckling av näringslivet. Över huvud taget är jag förvånad över att direktiven inte innehåller mer om just detta samband, som enligt vår mening är så utomordentligt viktigt att studera, utreda och framlägga en sysselsättningsplan för när det gäller framtiden. Centern anser att reformtakten på olika områden inte kan hållas och att samhället inte i full utsträckning kan ta det växande ansvaret för sysselsättningen, om inte näringslivet stimuleras till ökad produktivitet och ökad sysselsättning. I direktiven till sysselsättningsutredningen pekar man, med rätta, på nödvändigheten av att undanröja de olika hinder som finns för människor att stå till arbetsmarknadens förfogande och på de höjda miljökraven i arbetslivet. Dessa problem måste övervinnas. Men jag tror ändå inte att de är de största och svåraste problemen, om man ser det generellt. Det skall i detta sammanhang påpekas att det är utomordentligt svårt att lösa problemen för framför allt många handikappade. Men det är synnerligen svårt att på de rätta orterna i landet skapa de 400 000, kanske 500 000 nya arbetstillfällen som behövs för att klara full sysselsättning och regional balans i början av 1980-talet. Direktiven är mycket välskrivna och omfattande — tillåt mig ge den komplimangen — men de ger enligt min mening inte mycket vägledning när det gäller hur dessa problem skall lösas. I centerns partimotion, nr 91, yrkar vi på en utredning och utvärdering av arbetsmarknadspolitiken i syfte att bättre samordna den med målen för regionalpolitiken och sysselsättningspolitiken och med övriga övergripande samhälleliga mål. Huvuddragen i nuvarande arbetsmarknadspolitik tillkom i ett helt annat skede med andra problem på väsentliga punkter än de som vi måste lösa på 1970-talet. Bl. a. trodde man då allmänt på en arbetskraftsbrist under innevarande årtionde. I vår partimotion har vi utförligt motiverat vårt förslag, inte minst med utgångspunkt i vår regionalpolitiska syn. Vi har länge tvivlat på att vissa av de arbetsmarknadspolitiska medlen verkligen främjar den regionalpolitiska balansen. På denna punkt är utskottet enigt och för ett ingående resonemang om dessa förhållanden. Tillåt mig citera några rader ur utskottsbetänkandet. Utskottet säger: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att det kan vara påkallat med en utvärdering av arbetsmarknadspolitiken, inte minst med hänsyn till dess regionalpolitiska konsekvenser.

Mycket betydelsefulla är därvid de regionalpolitiska aspekterna. Utredningen bör också initiera kompletterande undersökningar och vid behov begära att Kungl. Maj:t låter närmare utreda hur man konkret skall utforma olika arbetsmarknadspolitiska instrument.” Fortsättningen går i stil med detta. I detta sammanhang vill jag redan nu aktualisera en fråga som vi — och även folkpartiet och moderaterna, tror jag mig veta — anser bör utredas snarast, och det är en differentiering av arbetsgivaravgifterna.

Inrikesutskottet anför också att utskottet har anledning att utgå från att det som i övrigt begärs i vår motion, nr 91, kommer att bli tillgodosett vid direktiven. Statssekreteraren Allan Larsson har besökt utskottet och föredrog muntligen, naturligtvis inte ordagrant men på ett utomordentligt sätt, innehållet i de då ännu inte offentliggjorda direktiven. Han uttalade också att man noga hade studerat motionen. Direktiven offentliggjordes i måndags, den 18 mars. Det betänkande vi i dag diskuterar bordlades i kammaren den 19 mars och diskuteras alltså i dag, den 21 mars. Mot den bakgrunden förefaller det oss naturligt att inte yrka att motionens innehåll ges Kungl. Maj:t till känna. Jag utgår fortfarande från att våra krav är tillgodosedda i direktiven. Jag måste ändå erkänna att jag i viss mån är missräknad, och det är inte ovanligt för motionärer. Jag anser att det inte är samma klarspråk i utredningsdirektiven som i vårt utskottsbetänkande. Jag vet att betänkandets innehåll var känt i kanslihuset efter utskottsjusteringen, som skedde i relativt god tid före direktivens offentliggörande. Statssekreteraren uttalade att man noggrant skulle läsa vad utskottet uttalade i anledning av vår motion. Jag hänvisar till vad jag nyss citerat. Det måste vara riktlinjerna som utredarna skall beakta i sitt arbete. Enligt uppgift skall sysselsättningsutredningen få ett stort sekretariat och goda resurser. Jag förutsätter, vilket också utskottet anför i sin skrivning, att utredningen skall göra utvärderingar och initiera kompletterande undersökningar och vid behov begära att Kungl. Maj:t låter närmare utreda hur man konkret skall utforma olika arbetsmarknadspolitiska instrument, som kan leda till bl.a. de uppställda regionalpolitiska målen. Att vi enhälligt anför detta i vårt utskottsbetänkande måste betyda, enligt den tolkning jag vill göra, att detta må bli sysselsättningsutredningens direktiv i de avseenden jag här har berört. Herr talman! Det är tioårsjubileum för strävandena att få till stånd en allmän arbetslöshetsförsäkring. Herr Eriksson i Arvika visade på avskrifter av motioner från 1964, alltså tio år gamla. Jag skall inte ta upp någon tävlan. Den är inte i och för sig meningsfull, men rätt bör vara rätt, och det förmodar jag att såväl herr statsrådet Bengtsson som herr Eriksson i Arvika är angelägna om. Jag har i min hand ett betänkande från arbetslöshetsförsäkringsutredningen, vars ordförande var Ingemund Bengtsson. En av ledamöterna var Thorbjörn Fälldin. Betänkandet är undertecknat i juli 1963, och ensam reservant i det betänkandet är Thorbjörn Fälldin. Det finns dessutom några särskilda yttranden, men herr Fälldin ensam reserverade sig för införande av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Därmed torde vi ha öst tillräckligt ur källorna när det gäller frågan om vem som var först. Det är glädjande att vi som arbetat för en allmän arbetslöshetsförsäkring har nått målet så till vida att vi är eniga i inrikesutskottet — jag förutsätter också här i kammaren vid voteringen — om att tillsätta en utredning som har till uppgift att utreda frågan om införande av allmän arbetslöshetsförsäkring. Detta är en för oss självklar rättvisefråga, lika självklar som en sänkning av pensionsåldern. Jag skall inte lägga sten på börda utan bara med stor tillfredsställelse konstatera att vi har kommit betydligt närmare målet — en allmän försäkring för alla som är beredda att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Avgifterna för de försäkrade är mycket ojämnt fördelade mellan olika kassor på grund av att belastningen på dem varierar mycket starkt. Det var ett av de motiv som herr Fagerlund anförde för att socialdemokraterna nu har ändrat sig och gått in för en helt ny principiell linje i den här frågan. Också detta är en stor politisk framgång för vårt parti liksom för Övriga partier som har arbetat för en allmän arbetslöshetsförsäkring.

Herr Fagerlund ville framhålla att administrationsfrågan var ett stridsäpple. Enligt den mening jag företräder är det icke på det sättet, och jag ber att få hänvisa till centerns motion i den här frågan. Vi liksom övriga vill tillvarata de fackliga organisationernas erfarenhet, inflytande och smidiga handläggning och ge de fackliga organisationerna ett rättmätigt inflytande. I vad gäller definitionen på vad som är ”rimlig standard” anser vi att de som inte redan tidigare kommit in i arbetslivet skall kunna få en rimlig försörjning av det stöd som arbetslöshetsförsäkringen kan ge. Otvivelaktigt har socialdemokraterna beträtt en principiellt ny linje i och med att de går med på en allmän arbetslöshetsförsäkring, som skall omfatta alla som står till arbetsmarknadens förfogande. Därom är vi eniga liksom beträffande hur vi definierar de kategorier den nya försäkringen skall beröra. Vi kan inte finna att ett principbeslut nu binder eller hindrar utredare och andra, som praktiskt skall utforma de tekniska lösningarna. Centerpartiet rekommenderar sannerligen i den här frågan inga genvägar. I vad gäller ekonomiseringen anser vi det olämpligt att nu binda utredare och samhället för en enda lösning. Man kan inte se denna fråga isolerad från andra. Finansieringsfrågorna bör enligt vår mening ses i ett vidare perspektiv med beaktande av övriga socialförsäkringar och skattesystemet i dess helhet. I vad sist gäller inkomstbortfallsprincipen bör den vara huvudregel, men den är inte möjlig att använda för exempelvis ungdomar och andra som första gången söker arbete. Dessa bör, enligt vår mening, ha en grundtrygghet på rimlig nivå i avvaktan på att arbete kan erbjudas dem. För dem behövs särskilda regler. Herr talman! Flera av de motioner som väckts från vårt håll har tillgodosetts vid utskottsbehandlingen, och vi har därför bara en enda reservation. Vad angår arbetsmarknadshuvudtitelns anslagsäskanden är vårt parti berett tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag. På en punkt, det särskilda utbildningsbidraget, föreslår vi en höjning från 5 till 8 kronor per timme. Dessa frågor kommer att behandlas i debatten av andra talare från centerpartiet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 7 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Såväl herr Eriksson i Arvika som herr Nilsson i Tvärålund har velat inregistrera en framgång när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Om vi går tillbaka till den diskussion som vi förde — jag var talesman för socialdemokraterna i den här frågan då också — kan vi lätt konstatera att vi aldrig ett ögonblick trodde att 1973 års beslut var slutpunkten när det gällde arbetslöshetsförsäkringen. Men jag erkänner villigt att jag trodde att det skulle gå ett par tre år innan frågan kom upp på nytt. Här står man alltså och inregistrerar sina stora insatser för att genomföra den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Herr Eriksson i Arvika går tillbaka till 1966 och herr Nilsson i Tvärålund till 1963. Ingen av dem nämner med ett enda ord KSA-utredningens förslag till ett förbättrat arbetslöshetsskydd. Det förslaget var fullständigt enhälligt när det gällde ståndpunkten att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring inte kunde införas. Varför hoppar ni över den etappen i utvecklingen av frågan om arbetslöshetsförsäkringen? Jag tycker att man skall ha med den i bilden, särskilt när ni i dag vill fatta ett principbeslut. Jag skall med verkligt intresse lyssna på herr Nordgren, som satt med i den utredning som kom fram till resultatet att allt talade för att man skulle behålla de fackligt anslutna arbetslöshetskassorna plus ett kontant arbetsmarknadsstöd. Jag tycker att ni har ändrat er minst lika mycket som några andra. Beträffande vad jag sade om att ni vill minska det fackliga inflytandet, säger herr Nilsson i Tvärålund att ”i centerpartiets motion har vi en annan uppfattning”. Men nu diskuterar vi faktiskt utskottets betänkande. Jag har förut citerat vad där står, nämligen att ”de fackliga organisationerna skall ges möjlighet att utöva inflytande över beslut i enskilda försäkringsfall”. Mycket vagare kan man inte skriva för att ge fackliga organisationer inflytande! Vidare säger herr Nilsson i Tvärålund: ”Vi hade ett program för 100 000 nya jobb.” Nej, ni hade inget program; ni hade ett slagord. Det är också fel när herr Nilsson säger att sysselsättningen har stagnerat. Han har själv talat om att det har skett en viss ökning.

Herr talman! Herr Fagerlund tar upp frågan om det fackliga inflytandet och säger att det som majoriteten har skrivit i betänkandet är det avgörande. Ja, just det. Jag tycker att vi mycket väl kan stå för vad vi har skrivit. Där står klart utsagt att vi anser att utredningen bör vara obunden. Vi tror, herr Fagerlund, att kassorna kommer att hävda sig mycket väl i den prövning som utredningen kommer att göra. Tydligt är att herr Fagerlund är rädd för att de fackligt anslutna kassorna vid en prövning mot andra alternativ skall falla bort. Vi har strukit under att vi har den största tilltro till dem. Jag har givit en eloge till de nuvarande kassorna och det fackliga inflytandet. Det finns i protokollet, herr Fagerlund, och går inte att resonera bort. Vi är helt beredda att låta den organisatoriska lösningen prövas mot andra alternativ.

Herr talman! Herr Fagerlund ville påminna om vad KSA-utredningen sagt, nämligen att det inte var möjligt att utreda en allmän arbetslöshetsförsäkring. Såsom jag har tolkat centerns ledamot i KSA-utredningen kunde eller ville utredningen inte i det skedet behandla så djupgående utredningsuppgifter som frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring, på grund av nödvändigheten att så snart som möjligt komma fram till konkreta förslag. Jag vill för herr Fagerlund påpeka att inrikesutskottet anser att det är möjligt att komma fram till förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring — liksom LO, TCO och SACO. Det får väl tills vidare vara bevis nog för att en sådan försäkring är möjlig att genomföra. I vad gäller administrationen kan jag instämma med herr Eriksson i Arvika. Beträffande de 100 000 jobben säger herr Fagerlund på nytt att centern inte hade något program utan att det var ett slagord. Jag ber att få hänvisa till centerns program i 14 punkter. Herr Fagerlund behöver tydligen läsa på det programmet ytterligare. Jag beklagar att vi inte fick möjlighet att försöka genomföra vårt program, för att därmed kunna visa att det är möjligt att öka sysselsättningen också inom tillverkningsområdet.